Herr talman! I stort sett kan jag instämma i vad herr Palme sade i den första delen av sitt långa anförande om kultur och kulturpolitik. Det är bara det felet att vad han sade inte har någon relevans på det exempel som jag i dag har tagit upp till diskussion; utställningen har enligt vad jag kan bedöma ingenting med kulturpolitik att göra, den är rent politisk. Givetvis skall grupper av konstnärer på den yttersta vänsterkanten inte hindras från att propagera för sin politiska extremism — det är samhället och kanske t.o.m. eleverna starka nog att tåla. Men det är inte ett demokratiskt samhälles uppgift eller skyldighet att med skattemedel finansiera och därmed auktorisera sådan verksamhet. En solid opinion här i landet hyser den meningen, och den kan också kräva hänsyn för sin uppfattning. Läser herr Palme möjligen tidskriften Fackföreningsrörelsen? I det första numret i år har man där begärt besked om hur landsantikvarie Gunnar Westin i Riksutställningar och generaldirektör Hans Löwbeer i skolöverstyrelsen ser på den fråga vi nu diskuterar. Vi kanske så småningom får veta vad de svarar. Herr Palme säger, att han inte ämnar vidta några åtgärder. Det har jag inte heller begärt att herr Palme skall göra, men jag har velat veta hur herr Palme ser på den form av s.k. utställningsverksamhet som i själva verket är politisk propaganda av ganska förfärlig art. Herr Palme har inte klart velat ta avstånd från den utan har hållit en längre föreläsning om kultur och kul turpolitik, som inte hör hemma i detta sammanhang.
Herr talman! Den enda slutsats jag kan dra av herr Nordstrandhs uttalande är att min föreläsning borde varit ännu längre; då kanske dess pedagogiska genomslagskraft hade varit större så att herr Nordstrandh hade förstått vad jag ville säga. Låt mig göra några få enkla konstateranden. Det är riktigt att Fackföreningsrörelsen har kritiserat utställningen, och det kan jag väl förstå. Till skillnad från herr Nordstrandh skulle emellertid den man som skrev artikeln — jag har haft ett samtal med honom — inte kunna drömma om att chefen för utbildningsdepartementet skulle ingripa och stoppa utställningen. Han hade naturligtvis riktat sig till chefen för Riksutställningar för att få en förklaring av honom. Han har självfallet skarpt kritiserat utställningen, men någon tanke på ett censuringripande från de i sista hand anslagsbeviljande myndigheterna har aldrig föresvävat skribenten i Fackföreningsrörelsen. Det föreligger därvidlag en mycket skarp principiell skiljelinje. Om jag ytterligare skulle skärpa min framställning skulle jag säga att anledningen till att fackföreningsrörelsen intar en sådan ståndpunkt är att man inom den har minnen från den tid när vi hade en konservativ kulturpolitik i vårt land. Den tog sig bl.a. det uttrycket att man värnade om friheten för en del att i kraft av sin ekonomiska övermakt ingripa mot misshagliga åsikter och farliga tankar. Rätt många socialdemokrater har under tidigare skeden i fängelse fått begrunda konsekvenserna av en sådan konservativ kulturpolitik. Detta förhållande drabbar på intet sätt herr Nordstrandh personligen, men det är utan tvivel en förklaring till att fackföreningsrörel sen intagit denna sin klara principiella ståndpunkt. Herr Nordstrandh säger vidare alt det inte är fråga om konst utan om politik. Jag är nu inte någon särskilt god konstnärlig bedömare, och jag vet inte om herr Nordstrandh är bättre skickad i detta avsende än jag. Det sitter huvudsakligen konstnärer i ledningen för Riksutställningar, och vi får väl lita på deras bedömning. Det är en gammal strävan att försöka dra upp en skarp skiljelinje mellan konst och politik. En partivän till herr Nordstrandh — säkerligen en förträfflig kvinna — har gjort ett uttalande i en sydsvensk tidning, som också står herr Nordstrandh nära, och hon skrev där bl.a., att hon tyckte det var rysligt att politisera museet. Ett museum skulle inte vara rätta platsen för den aktuella utställningen, som skulle ha passat bättre på Folkets hus — därmed inget ont sagt om detta. På museet förväntade hon sig att få se konst. Detta är, med all respekt sagt, en nåsot aningslös syn på dessa ting. Konstnärliga uttryck är nämligen också nästan alltid uttryck för i någon mening politiska värderingar. Det krav som vi bör ställa på Riksutställningar är att man skall försöka upprätthålla den konstnärliga standarden. Lyckas man inte med detta, skall verksamheten kritiseras hårt av dem som är experter på området. Jag är emellertid ändå ganska tillfredsställd och skall inte polemisera mot herr Nordstrandh. Den enda uttolkning jag kunde göra av hans fråga var nämligen att den innebar ett krav på ingripande från min sida i detta konkreta fall. På något annat sätt kan hans fråga icke läsas. Nu har han avlägsnat sig från denna ståndpunkt och säger att han bara ville ta del av mitt allmänna tyckande, och det gör frågan betydligt ofarligare. Om min allmänna uppfattning beträffande demokratins grundfrågor skall herr Nordstrandh aldrig behöva sväva i tvivelsmål. Min inställning att utbildningsministern icke skall ingripa i enskilda fall som gäller kulturpolitiken är dock lika benhård som min demokratiska övertygelse. Jag vågar säga att denna inställning är ett utflöde av min demokratiska övertygelse.

Herr talman! Jag tror inte att herr Palmes mottaglighet för funderingar i pedagogiskt syfte är så mycket större än min, och jag har aldrig förlitat mig på att den skulle blomma ut. Jag avstår därför från dylika funderingar. Vad beträffar den konstnärliga bedömningen tillhör väl inte någon av oss de allra största auktoriteterna, men beträffande det blad, som jag håller i min hand och som är en integrerande del i den aktuella utställningen, kan vi väl ändå ena oss om ett fördömande utan att kalla oss konstnärliga bedömare. Jag upprepar, att om herr Palme har tolkat min fråga så att jag begärde ett omedelbart ingripande av honom, så är frågan misstolkad. Jag har frågat om herr Palme anser det riktigt att förfara som nu sker, men jag har ännu inte lyckats få något svar från herr Palme huruvida det som äger rum ligger i linje med den verksamhet som Riksutställningar skall bedriva. Det är den saken jag vill ha svar på; jag har inte efterlyst några kulturella aspekter. Det anser jag inte vara avgörande i detta fall. En annan fråga är om man kan få visa ifrågavarande utställning på olika platser och då göra ingripanden av ena eller andra slaget. En partivän till herr Palme har tydligen i den goda staden Lund intagit en ståndpunkt, som herr Palme inte skulle kunna inta. Vi får väl höra litet senare vad herr Palme säger om den saken. Vad jag vill ha svar på är: Anser herr Palme verkligen att denna utställ ning med vidhängande litteratur är någonting som herr Palme önskar skall upprepas inom något annat område med samma politiska inställning och med — kan man tänka sig — samma farliga effekt på skolungdomen?
Herr talman! Jag har tydligen ännu inte lyckats göra de principiella synpunkterna riktigt klara för herr Nordstrandh. Riksutställningar är en utredning som har fått uppdraget och förtroendet att genomföra en brett upplagd försöksverksamhet med olika former av utställningar. Jag eller vem det nu kan bli — kommer så småningom att ta ställning till det samlade resultatet av denna försöksverksamhet och till utredningens förslag. Så länge försöksverksamheten pågår är det emot min principiella övertygelse att ingripa i ett enskilt försök eller att uttala någon mening därom. Utredningen skall först redovisa sin samlade bedömning. Att iaktta restriktivitet i personligt tyckande när det gäller olika kulturföreteelser är något som ingår i min ämbetsplikt. Personligen har jag en hel del synpunkter på utställningens innehåll och den övertygelse som där kommer till uttryck, men det är en helt annan sak än rätten att få anordna en sådan utställning. Sedan står det ju också varje utställare fritt att ta emot och visa utställningen eller inte. Där föreligger bara ett erbjudande, och den saken har jag ingen mening om. Jag har ingen mening om huruvida den eller den enskilda staden bör eller inte bör anordna denna utställning. Det får vederbörande själva avgöra. Till sist vill jag säga att jag är rörd till tårar över att herr Nordstrandh är så indignerad på mina vägnar för att jag har framställts på ett så missprydande sätt i utställningskatalogen. Jag är glad för det, eftersom jag av prin cipiella skäl är förhindrad att uttala någon egen mening därom.

Herr talman! Herr Jönsson i Ingemarsgården har frågat dels hur stor andel av de löntagare, jordbrukare och andra företagare som kommit i åtnjutande av det särskilda stödet åt äldre arbetslösa, som på grund av reduceringsbestämmelserna erhåller ett lägre belopp än maximibeloppet 800 kronor per månad, dels vilket lägsta månadsbelopp som för närvarande erhålles. Vidare har han frågat om jag är beredd att föreslå en kompletteringsregel med den innebörden, att helt omställningsbidrag oavsett överförsäkringsbestämmelsen inte får understiga ett visst minimibelopp per månad. Av 1744 omställningsbidrag som har beviljats fram till mitten av december 1968 utgick 793 med reducerat belopp. Av bidragstagarna var enligt preliminära uppgifter 179 jordbrukare och 152 andra företagare. Det lägsta bidrag som beviljats är 29 kronor för månad. Reduceringen motiveras enligt gällande bestämmelser framför allt med att bidraget inte bör vara högre än den arbetsinkomst vederbörande tidigare har haft. Det är samma betraktelsesätt som i fråga om arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsmarknadsstyrelsen och KSA utredningen har påbörjat undersökningar om äldrestödets effekt i olika avseenden. I detta läge är jag inte nu beredd att ta ställning till om förslag bör läggas fram om ändringar i gällande bestämmelser.

Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret. Det framgår av svaret att rätt många av bidragstagarna erhållit endast små belopp. Av en redovisning som jag fått för hur dessa stödformer utfallit i mitt hemlän framgår att ungefär 200 av 235 sökande fått detta äldrestöd, och många av dem har fått små belopp — under 100 kronor i månaden. Och det är ju tydligt att detta är en för liten inkomst för den som inte har något annat att klara sig på. Stödet blir alltså synnerligen svagt. Mot denna bakgrund framstår det som klart att överförsäkringsreglerna på något sätt måste omformas eller någon ny regel införas som anger ett minimibelopp. Eljest blir det stora svårigheter för dem det gäller. Det rör sig ju om äldre arbetskraft som är svårplacerad, och speciellt stora blir svårigheterna i områden med ensidigt näringsliv. Innan vederbörande söker detta stöd försöker de dra sig fram på små extrainkomster och på sparmedel. De har sålunda en mycket låg inkomstsumma som läggs till grund vid prövningen, något som självfallet är oförmånligt. Herr talman! Jag vädjar till inrikesministern att se till att den undersökning som omnämns i slutet av svaret bedrivs med skyndsamhet.

Herr talman! Herr Haglund har frågat mig om det ingår i 1968 års lokaliseringsutrednings uppdrag att uppmärksamma frågan om utveckling av livskraftiga stadsregioner som alternativ till storstäderna. Problemet har inte direkt berörts i direktiven för utredningen. Jag har emellertid där angett att bl.a. Länsplanering 67 kommer att bidra till att ge en bättre grund för hur den samhälleliga lokaliseringspolitiken skall utformas. I 1969 års statsverksproposition har jag vidare i min redogörelse för resultaten av Länsplanering 67 ställt mig positiv till tanken att något dämpa tillväxten i de nuvarande tre storstadsregionerna och fördela en del av den kommande expansionen på andra växtkraftiga stadsregioner. Det kan därför förutsättas att 1968 års lokaliseringsutredning kommer att beakta frågan om utveckling av livskraftiga stadsregioner som alternativ till storstäderna.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för det synnerligen positiva svaret på min enkla fråga. Ur min fråga kan naturligtvis utläsas en viss oro för att planeringen inte gått tillräckligt fort för att vi på ett riktigt sätt skulle kunna lösa problemen i glesbygder och storstadsregioner. Men det är inte något sådant som är orsaken till att jag ställt frågan, utan det är fastmer den snabba tekniska och ekonomiska utvecklingen som gjort att jag kommit att fundera över om vi måste planera och styra ännu snabbare. Låt mig säga att jag fick vatten på min kvarn när jag i dag läste Industriförbundets tidskrift. Av en artikel under rubriken »Fusionsfacit 1968» framgår att under de senaste fyra åren 15 procent av de industrianställda berörts av fusioner. 1968 blev ett nytt rekordår för företagssamgående — drygt 290 företag har på något sätt berörts av företagsköp, fusioner och samarbetsavtal, och fortsatta fusioner och fortsatt anpassning förväntas. Fusionsprocessen ute i Europa har bara börjat, och den kommer att accelerera. Man vill med perspektiv på 1970-talet se på hur vi skall forma vår näringsoch sysselsättningspolitik. Jag skall kort och gott säga att jag, sedan jag har läst igenom en del av statsverkspropositionen och nu även har tagit del av svaret, känner mig lugnare. Det blir tydligen en fastare politik. Jag tror att vi på detta område måste få en litet hårdare dirigering mot bärkraftiga stadsregioner som motvikt till storstadsregionerna. I sista hand har kanske storstadsregionerna den största nyttan av att vi får en avbalansering av befolkningsförändringarna. Vi har nyss fått fram siffror som visar på 55 000 å 60 000 nyinflyttade i storstadsregionerna, och det är väl inte alla gånger så lätt att klara bostäder, plats för bilar o. s. v. för alla dessa människor. Än en gång tackar jag för svaret.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat om jag vill upplysa kammaren om hur snart propositionen om det särskilda stödet för rennäringens rationalisering kan väntas. sakkunnigas betänkande och remissyttrandena över detta pågår inom jordbruksdepartementet. Lagrådsremiss beräknas för närvarande ske under maj månad. Efter lagrådsbehandlingen avses proposition i ämnet läggas fram för 1969 års höstriksdag.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
I det nya läget i vårt samhälle har denna folkgrupp drabbats hårdast av förändringarna. Om samerna inte skall tvingas att helt uppgiva sin urgamla huvudnäring måste en rationalisering ske. I årets statsverksproposition, bilaga 11, skymtar förslag om rennäringens framtid, men i förteckningen den 10 januari över de propositioner som avses bli framlagda fann jag ingenting om något förslag i detta avseende, och därför ställde jag min fråga. Statsrådet säger emellertid i sitt svar att det redan hösten 1969 skall komma en proposition i ärendet, och det låter mycket hoppingivande. Det vore i dubbel mening beklagligt om hela denna näring skulle försvinna. Dels fyller den nämligen en uppgift för människor som genom arv, vana och biologiska betingelser är mest hemmastadda i den, dels skulle dess avveckling tillföra den ansträngda arbetsmarknaden ytterligare arbetssökande och därmed öka arbetslösheten. Somliga tycker kanske att ett stöd på detta område inte är motiverat. Det är emellertid den svenska folkmajoriteten som är ansvarig för de förändringar som försvårar rennäringen, och då bör den även bära sitt ansvar för att folkminoriteten samerna skall kunna överleva — en del av dem just som renskötare. Eftersom det är sista gången som jordbruksminister Holmqvist ger mig svar i sitt nuvarande ämbete ber jag att få tillägga ett extra tack.

Herr talman! Herr Stridsman har frågat vilken betydelse länsorganens, de kommunala myndigheternas och ortsbefolkningens inställning tillmäts vid ställningstaganden till förslag om avsättande av mark till nationalpark. Helt allmänt vill jag framhålla, att stort avseende fästes vid länsorganens och de kommunala myndigheternas synpunkter i naturvårdsärenden. Avsättande av mark till nationalpark regleras i naturvårdslagen och kräver beslut av riksdagen. Enligt naturvårdslagen är naturvården såväl en statlig som en kommunal angelägenhet. Det ankommer på länsstyrelsen att verka för naturvården inom länet. Vid prövning av en naturvårdsfråga -— t.ex. bildande av en nationalpark -— skall vidare enligt lagen hänsyn tas till såväl de allmänna som enskilda intressen som berörs av frågan.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

Den allmänna inställningen hos Jlänets befolkning är att det inte finns något större behov av ytterligare nationalparker i Norrbotten. För närvarande står fjällområdena i Norrbotten under länsstyrelsens förvaltning. Inga ingrepp och ingen otillbörlig exploatering får göras utan länsstyrelsens medgivande. Om tanken på en nationalpark förverkligas innebär det begränsningar i samernas näringsutövning ävensom i sådana fritidsaktiviteter som jakt och sportfiske för ortsbefolkningen, mnärmast den som bor i Kiruna—Malmberget—Gällivare-området. Vidare skulle fjällområdenas attraktion för turism, sportfiske och jakt minskas. För närvarande håller man i Norrbottens län på med att rehabilitera fisket i den norrbottniska fjällvärlden. För dessa ändamål har både AMS och Norrlandsfonden anslagit medel. En nationalpark skulle bl.a. innebära en inskränkning för samerna beträffande deras möjligheter att anlägga renvaktarstugor. Det kan dessutom påpekas att tillräckligt stora områden redan finns reserverade för rovdjur. Jag noterar med tacksamhet att jordbruksministern i sitt svar klart deklarerat att stort avseende fästs vid de allmänna och enskilda intressen som berörs av frågan. Det tolkar jag så att den inställning som länsorganen, de kommunala myndigheterna och ortsbefolkningen har till frågan tillmäts stor betydelse. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Herr Stridsman sade i sitt inlägg att det rör sig om Kebnekaise. Jag har blivit underrättad om att frågan om en nationalpark har tagits upp i en bok som kom ut i höstas och att en av stockholmstidningarna publicerat en artikel vari denna tanke framförts. Någon myndighet har emellertid inte såvitt jag vet aktualiserat frågan om en nationalpark inom detta område. I tidningsartikeln stod att det skulle väckas en motion i riksdagen, och när så sker har vi möjlighet att diskutera frågan. För närvarande anser jag emellertid att den befinner sig på ett sådant stadium att någon diskussion knappast är möjlig i ett forum som riksdagen.

Herr talman! Herr Petersson i Gäddvik har frågat om det är nödvändigt att tillsättandet av en Ööverläkartjänst vid ett lasarett skall ta 4—6 månader. Överläkare utnämns av Kungl. Maj:t. Tillsättandet föregås enligt gällande författningar av bl.a. ansökningstid, upprättande av förslag i socialstyrelsen, förord från sjukvårdsstyrelsen efter hörande av vederbörande sjukhusdirektion, ny handläggning i socialstyrelsen samt besvärstider. En sammanlagd handläggningstid på fyra månader eller mer är därför ofta nödvändig enligt nuvarande ordning. Under mellantiden uppehålls den lediga tjänsten vanligen av vikarie. En särskilt tillkallad utredningsman har i uppdrag att utarbeta förslag till ändringar i vissa avseenden av gällande sjukvårdslagstiftning. Förslag kan väntas om en förenkling av tillsättningsförfarandet för överläkartjänster vid lasarett.
Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min fråga. Svaret var också positivt så till vida att besked lämnades om att förslag om förenkling av tillsättningsförfarandet beträffande Ööverläkartjänst vid lasarett kan väntas. Jag hoppas att detta förslag och därav följande beslut snart kommer till stånd. Huvudanledningen till min fråga är de bekymmer vi har i Norrbotten när det gäller tillsättandet av läkartjänster. Många av våra provinsialläkartjänster är tyvärr helt utan innehavare, och i många fall arbetar även lasaretten med underbemanning bland läkarna. När överläkartjänster blir lediga får vi ofta endast en kompetent sökande, och jag tycker att det är orimligt att det även i sådana fall skall ta fyra till sex månader att tillsätta tjänsten. Jag kan t.ex. nämna det aktuella fallet på Haparanda lasarett. Där fanns i höstas tre sökande. Socialstyrelsen hade den 11 november ansökningarna tillgängliga. Enligt socialstyrelsen var ingen av sökandena kompetent, men först under föregående vecka meddelade regeringen att en av sökandena fått dispens för tjänsten. Min fråga är nu om det skall ta ytterligare fyra månader innan den sökande, som nu fått dispens, blir tillsatt på tjänsten vid Haparanda lasarett.
Herr talman! Herr Petersson i Gäddvik nämnde läkarbekymren i Norrbotten och särskilt i Haparanda. Jag vill med anledning härav meddela, att en undersökning, som jag låtit göra, visar att en legitimerad läkare tjänstgjort som överläkare på förordnande vid lasarettet under tiden den 1 juli 1964 till och med den 31 oktober 19683. Också efter den 31 oktober 1968 har det, med undantag för några rätt få dagar, funnits en vikarie. För närvarande tjänstgör en f.d. överläkare vid lasarettet. Det är alldeles riktigt att en av sökandena av den ledigförklarade tjänsten nu fått dispens för att inneha överläkartjänsten. Jag vill bara påpeka för herr Petersson att en stor del av den tid som han nämnde och som jag hade anledning att redovisa i mitt svar redan har förflutit. Den fortsatta tiden för tillsättningsförfarandet i detta ärende bör kunna bli kortare.

Herr Jönsson i Ingemarsgården har frågat vilka åtgärder som vidtagits för att de utländska läkare som vistas vid flyktingläger i södra Sverige snarast skall kunna beredas tjänstgöring i svensk sjukvård. Den svenska sjukvården har fått ett betydande tillskott av utländska läkare under de senaste åren. Innan dessa läkare börjar sin tjänstgöring fordras bl.a. att de genomgår kurser i svenska språket, vilket är en nödvändig förutsättning för att de skall kunna verka inom vår sjukvård. Herr Jönsson torde med sin fråga avse ett litet antal rumänska och ungerska läkare, som förts till Sverige genom arbetsmarknadssty relsens försorg. Sedan den 15 november i fjol håller dessa läkare på att lära sig svenska. Nämnden för utländska läkare ämnar i nästa månad bereda läkarna tillfälle att delta i språkprov. Om proven godkänns skall de därefter hänvisas till provtjänstgöring i den svenska sjukvården.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

Man hade emellertid också hos en del av dessa läkare inte förmärkt något särskilt stort intresse för att tillmötesgå dessa önskemål. Jag har också fått uppgift om att språkkurserna och undervisningen i övrigt inte skulle vara särskilt väl anpassade till dessa läkares förhållanden. Det är möjligt att detta missnöje kan ha sin grund i missuppfattningar, men det är med hänsyn till bristsituationen angeläget att allt vad som står i vår makt görs för att de aktuella läkarna snarast skall få den undervisning som behövs. Behovet av undervisning är ju mycket stort. Enligt de uppgifter jag fått är en del av dessa läkare synnerligen kvalificerade. Jag framställde min fråga därför att jag ville försöka påskynda denna verksamhet.
Herr talman! De läkare som det här är fråga om har tagits om hand av arbetsmarknadsstyrelsen, och genom verkets försorg har de nu fått denna un dervisning. I övrigt behandlar nämnden för utländska läkare dessa personer som alla andra utländska läkare. Ett villkor är självfallet att vederbörande behärskar svenska språket, innan han eller hon träder in i den svenska sjukvården. Jag vill också göra det tillägget, herr talman, att sedan den 15 november får dessa läkare en undervisning på sex timmar dagligen, och den undervisningen ombesörjes av lärare från universitetet i Lund.

Herr talman! Fru Marklund har frågat statsrådet Odhnoff om hon anser en uppmjukning av reglerna för beviljande av bosättningslån motiverad vid höga bostadskostnader även om den gemensamma inkomsten överstiger 30 000 kronor. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Normerna för inkomstprövningen i samband med statliga bosättningslån regleras genom bestämmelser som utfärdas av riksbanksfullmäktige. Som framgår av årets statsverksproposition har fullmäktige gjort en översyn av gällande regler för bosättningslån. Därvid har även normerna för inkomstprövningen behandlats. Enligt gällande bestämmelser ligger gränsen för lånesökandenas gemensamma inkomst normalt vid 30 000 kronor för att lån skall kunna beviljas. Bestämmelserna är emellertid utformade på ett sådant sätt, att det finns möjlighet att överskrida denna inkomstgräns med hänsyn till förhållandena i varje enskilt låneärende, en möjlighet som också har använts. Det ankommer på riksbanksfullmäktige att fortlöpande följa utvecklingen i denna fråga och vid behov anpassa tillämpningsbestämmelserna efter de ändrade förhållanden som uppkommer.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

Av statsrådets svar framgår nu att det finns möjligheter att överskrida inkomstgränsen, och jag finner att hänsyn i mycket högre grad än vad hittills tycks ha skett bör tagas till de lånesökandes hyreskostnader liksom även till den inkomst de haft under tiden innan de sökte sådant lån. Ofta gäller det unga människor, som inte har haft så höga inkomster innan bosättningsfrågan blev aktuell — eller inte haft några inkomster alls på grund av studier. De flesta lånesökande har sålunda inte haft någon möjlighet att spara till bosättning, och så får de plötsligt en bostad med en hyra på 600 å 700 kronor i månaden. Även om familjen just vid det tillfället kan ha inkomster på 30 000 kronor tillsammans, så innebär det ändå en avsevärd svårighet för dem att anskaffa vad som behövs. De unga familjerna får inte bostadsbidrag förrän de skaffat sig barn, och när de gjort det sjunker genast inkomsten, eftersom hustruns förvärvsarbete i regel då upphör, ibland för längre tid beroende på bristen på daghem. Som jag ser det finns det alltså skäl för att se över bestämmelserna och inte låta beloppet 30 000 kronor stå som något slags heligt tal. I praktiken föreligger det redan nu behov av en sådan anpassning av tillämpningsbestämmelserna som det enligt statsrådets svar ankommer på riksbanksfullmäktige att göra. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Jag vill fästa fru Marklunds uppmärksamhet på att bestämmelserna för bosättningslånegivningen ger riksbankens lokalkontor möjligheter att ta hänsyn till de speciella omständigheter som föreligger i varje särskilt ärende. Det har jag betonat. Att denna möjlighet också utnyttjas i fråga om inkomstgränsen framgår av att det under förra budgetåret beviljades 1640 bosättningslån till lånesökande vilkas gemensamma årsinkomst översteg 30 000 kronor. Det innebär att mellan 15 och 20 procent av antalet beviljade bosättningslån gått till sökande vilkas inkomster överstiger normgränsen men där övriga omständigheter motiverat beviljande av lån. När det gäller de löpande bostadszostnadernas inverkan på rätten till bostadslån vill jag erinra om att bosättningslånen är avsedda att täcka kostnaderna för inköp av möbler och andra inventarier i samband med bosättningen. Lånen har alltså inte någon anknytning till de löpande hyreskostnaderna för bostaden, som ju inträder samtidigt som amorteringen på bosättningslånen skall börja. Här finns det alltså, fru Marklund, stora möjligheter till variationer, och riksbankens lokalkontor har även utnyttjat dessa möjligheter.

Herr talman! Fru Hörnlund har frågat kommunikationsministern om denne avser att föreslå ändring av kommunallagen i syfte att förhindra kommuner att placera kommunala medel som industrilån till företag utom den egna kommunen. Kommunalt stöd åt enskilt företåg, t.ex. genom långivning, kan undantagsvis vara tillåtet enligt den allmänna kompetensregeln i kommunallagen. En förutsättning härför är att det är uppenbart att besvärande arbetslöshet föreligger. Att det företag som kommer i åtnjutande av stödet ligger utanför kommunen innebär inte i och för sig att åtgärden är otillåten. Givetvis måste emellertid i ett sådant fall särskilda omständigheter föreligga som medför att åtgärden ändå kan anses tillgodose ett till den egna kommunen knutet intresse. Kommunalrättskommittén gör för närvarande en allmän översyn av kommunallagens kompetensbestämmelse. I direktiven sägs att kommittén skall göra en precisering av kompetensen bl.a. när det gäller stöd åt det enskilda näringslivet, varvid enligt direktiven bör gälla att kommunalt stöd åt enskilda företag i princip inte vidare skall komma i fråga. Först sedan kommittén lagt fram förslag bör lagstiftningsåtgärder av det slag frågan avser övervägas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Geijer för svaret på min fråga. Under den senaste tiden har det före kommit att en rad kommuner, främst små landsbygdskommuner, lånat ut pengar till industriföretag utanför kommunoch länsgränser. Det skulle vara långsökt att göra gällande att dessa industrilån beviljats av arbetsmarknadsskäl, d.v.s. skäl som åtminstone för mig annars skulle ha tett sig förståeliga. Transaktionerna torde i stället ha tillkommit på grundval av en kampanj i syfte att skapa uppslutning kring ett större och i vissa avseenden diskuterat industriprojekt. Vilka kanaler som kommit till användning för att säkerställa en relativt stor uppslutning från kommunernas sida är för mig okänt. Man kan dock dra vissa slutsatser på grundval av kommunernas struktur och fullmäktigeförsamlingarnas sammansättning. Om en kommun beslutar att ge lån till industriföretag i den egna kommunen och någon överklagar upphävs beslutet så gott som undantagslöst. Det heter då att kommunen har Ööverskridit sina befogenheter. Bedömningen vilar på paragraferna 3 och 76 i kommunallagen. I fråga om industrilån till företag utom kommunen prövar länsstyrelsen om medelsplaceringen kan anses betryggande, och man medger att kommunerna tar fondmedel ur bl a. skatteregleringsfonder till sådana placeringar. Man hänvisar till kommunallagens 61 8 om medelsförvaltning, där det bl.a. heter: »Med länsstyrelsens medgivande må kommun anbringa penningmedel även på annat sätt än nu sagts.» Det förefaller mig besynnerligt att länsstyrelser medger sådana medelsplaceringar som det här är fråga om. I enlighet med kommunallagens anda borde det ha varit lämpligt att visa restriktivitet i detta avseende. Jag skulle närmast vilja kalla det oskicklig handläggning av de länsstyrelser son: givit sitt godkännande. Jag tolkar statsrådets svar som eti instämmande i att det behövs en lag ändring och som att han i princip delar min uppfattning, att det inte är en kommunal angelägenhet att bedriva utlåningsverksamhet av det slag som här påtalats. Vidare hyser jag en förhoppning om att berörda länsstyrelser i fortsättningen ger 61 § kommunallagen en betydligt snävare tolkning. Kommunerna bör enligt min uppfattning ägna sig åt de mångskiftande och angelägna frågor de har att lösa för invånarnas bästa i stället för att ge sig på områden som, fortfarande enligt min uppfattning, ligger långt utanför den kommunala kompetensen. Jag förmodar att statsrådet i långa stycken delar också denna min åsikt.
Herr talman! Jag var något osäker beträffande om fru Hörnlund verkligen syftade på industrilån och inte på frågan om understöd åt enskilda företag. Jag vill nu bara understryka vad angår 61 § kommunallagen, som fru Hörnlund åberopade, att enligt rättspraxis s.k. industrilån inte har medgivits. Det finns ett utslag från regeringsrätten i vilket placering av kommunala medel i in dustrilån har funnits stridande mot kommunallagens placeringsbestämmelser.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat kommunikationsministern om det enligt hans mening är förenligt med de krav som bör ställas på modern sjukvårdsoch stadsplanering att förlägga parkeringshus inom =<:sjukhusområde. Frågan besvaras av mig i min egenskap av tf. kommunikationsminister. Generellt kan sägas att bilparkering i omedelbar närhet av en sjukvårdsanläggning kan förorsaka olägenheter. Samtidigt gäller att sjukhus för sin funktion ställer stora krav på parkeringsmöjligheter i närheten. Om antalet behövliga bilplatser är stort, är det i regel svårt eller omöjligt att inrymma dessa i markplanet inom sjukhusområdet eller i dess närhet på sådant sätt att vårdavdelningar och liknande inte blir störda. Parkeringshuset — rätt utformat och förlagt — kan då vara den bästa lösningen. Gäller det mycket stora bilplatsbehov, kan kanske en del tillgodoses i ett parkeringshus och resten i markplanet. Vid utformningen av sådana parkeringshus måste givetvis tillses att störningarna, exempelvis i fråga om buller, avgaser, damm, ljus och insyn, blir så små som möjligt.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag har ställt frågan av två skäl, dels därför att man här och var ute i landet — åtminstone i den bygd jag kommer från — uppför parkeringshus inom sjukhusområden, dels därför att det särskilt på senare tid har dokumenterats att sådana parkeringshus utgör veritabla förgiftningscentraler; det finns exempel på det. Det förefaller då mindre klokt att blanda ihop sjukhusbyggnader och parkeringshus. Man kan kanske säga att detta är rationellt, eftersom man har förgiftningsfallen nära till hands när man skall vårda dem, men det är alltför cyniskt för att ingå i en modern stadsoch sjukvårdsplanering. Det är uppenbart att man måste se till att man undviker att uppföra parkeringshus i nära anslutning till sjukvårdsbyggnader. Även om statsrådet går litet försiktigt omkring frågan vill jag gärna ur svaret läsa ut att statsrådet är av den meningen, att det vore klokt att reservera så stora områden för sjukhusbyggnader att man slapp att tränga in parkeringshus i närheten av dem. Det är en klok mening, och det vore bra om den spred sig till bygdepolitiker ute i landet.

Herr talman! Herr Björk i Påarp har frågat kommunikationsministern om han är beredd medverka till att det snarast utfärdas bestämmelser i syfte att garantera enhetligt förfarande vid återkallande av körkort. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Med anledning härav får jag anföra följande. Frågan om formerna för körkortsåterkallelse utreds för närvarande av trafikmålskommittén. Jag har inhämtat att kommittén är mitt uppe i detta arbete. Såvitt jag nu kan bedöma hänger olika delar av detta frågekomplex så intimt samman att det inte förefaller lämpligt att genomföra någon delreform på området utan att avvakta resultatet av kommitténs arbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. När jag ställde frågan angående bestämmelser som skulle garantera ett enhetligt förfarande vid återkallande av körkort var anledningen främst den att den ordning som nu råder är otillfredsställande och vid olika tillfällen medfört oro för de berörda. Praxis i dessa frågor synes skifta från länssty relse till länsstyrelse. Personligen anser jag att domstolarna borde besluta om återkallande av körkort samtidigt som de behandlar den trafikförseelse som ofta har med återkallandet att göra. På det sättet skulle enhetlighet kunna uppnås. Det finns många exempel på att det förhållande som nu råder inte är tillfredsställande. Från allmän rättssäkerhetssynpunkt är det därför angeläget att frågan löses. Det avgörande får inte vara vilken del av landet som man råkar bo i. Statsrådet har i sitt svar sagt att det inte är lämpligt att genomföra någon delreform innan trafikmålskommitténs arbete är slutfört. Jag kan vara överens med honom härom, men jag förutskickar att arbetet inom kommittén kommer att påskyndas så att resultat snarast föreligger. Jag vill därför fråga statsrådet om han vet när kommittén kan väntas framlägga förslag i ärendet. Den nuvarande ordningen, som innebär att domstolen avgör frågan i ett avseende och länsstyrelsen i ett annat, medför stor tidsutdräkt.
Herr talman! Det är just av den anledningen att förhållandena är otillfredsställande på detta område som frågan utreds. Herr Björk i Påarp frågade mig om trafikmålskommitténs arbete kan väntas vara slutfört inom den närmaste tiden. Kommittéarbetet är mycket omfattande, och man har upplyst mig om att kommittén inte anser sig kunn: framlägga sitt betänkande förrän nå gon gång i mitten av nästa år.
Herr talman! Jag fattar statsrådets uttalande så att kommitténs arbete fortskridit så långt att det inte dröjer alltför länge innan resultatet därav föreligger.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat kommunikationsministern om han kommer att vidta några förändringar i den nuvarande lotsorganisationen utan att förelägga årets riksdag särskild proposition, som grundar sig på förslagen i 1963 års lotsorganisationsutredning samt pågående remissbehandling. Remissbehandlingen av lotsorganisationsutredningens betänkande beräknas vara avslutad i slutet av denna månad. Om sjöfartsstyrelsen aktualiserar någon förändring i lotsorganisationen innan ställning tagits till utredningens förslag i dess helhet, får denna fråga bedömas mot bakgrund av statsmakternas tidigare uttalanden samt utredningens förslag och remissyttrandena däröver.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Geijer för svaret på min fråga. Svaret innebär tyvärr varken ett ja eller ett nej. Jag hade hoppats att vi från kommunikationsdepartementet skulle få ett klart besked huruvida det skulle framläggas en proposition i ärendet, så att riksdagen får möjlighet att ta ställning till frågan. Jag anser att detta spörsmål är av så stor vikt att riksdagen borde få behandla hela ärendet. Jag måste tyvärr be att få ställa ytterligare en fråga. Hur menar statsrådet att man skall se på det förhållandet att lotsorganisationsutredningen redan har föranlett förändringar i lotsorganisationen? Jag kan t.ex. peka på att det framlagts förslag om att lotsstationen i Härnösand skall dras in. Vidare fattades i december månad beslut om indragningar i kalmartrakten. Jag tolkar detta så att man redan är i färd med att avsevärt förändra lotsorganisationen. Åtgärderna stämmer inte riktigt överens med de besked vi hitintills fått och kan tolkas som att departementet drar sig undan ansvaret för denna fråga och låter detta falla på sjöfartsverket, något som jag finner litet märkligt. Jag anser att det vore av stort värde att vi i riksdagen fick ett klart besked huruvida kommunikationsdepartementet kommer att låta riksdagen behandla frågan eller inte.

Herr talman! Det särskilda fall som aerr Wennerfors tog upp kan jag inte närmare gå in på. Det är en fråga som i varje fall inte ligger hos Kungl. Maj:t. I övrigt vill jag hänvisa till att det i tidigare statsverkspropositioner, senast i 1967 års statsverksproposition, gjorts uttalanden av vederbörande departementschef om att det är nödvändigt att fortlöpande överse lotsorganisationen, och dessa uttalanden har såvitt jag vet inte föranlett någon erinran från riksdagen.
Herr talman! Jag har inte alls något emot att lotsverksamheten rationaliseras successivt. Det har väl ingen något att erinra mot. Vi bör ju försöka förbilliga, rationalisera och effektivisera all verksamhet i samhället så mycket som möjligt. Men när man ändå låtit en utredning arbeta med lotsorganisationen för landet i dess helhet, bör dess förslag enligt min mening så småningom behandlas i riksdagen. Det är ett så pass stort och betydelsefullt ärende att riksdagen bör få ta ställning till det. Det är på denna punkt jag skulle ha önskat ett ordentligt besked. Nu kommer vi även i fortsättningen att sväva i ovisshet om hur det skall bli. Detta är kanske inte så allvarligt vare sig för statsrådet, för mig eller för andra i detta hus, men det upplevs naturligt vis avsevärt allvarligare av de människor som berörs av denna fråga. Det gäller här inte bara lotspersonalen och lotsarnas familjer utan i många fall också de kommuner där lotsstationerna finns. Även en mängd andra frågor kommer här in i bilden, men jag skall inte ta upp den debatten nu. Jag vill bara ha uttryckt min förvåning över att vi inte skall kunna få ett besked på denna punkt.
Herr talman! Meningen är, herr Wennerfors, att resultatet av remissbehandlingen av utredningens betänkande skall föreläggas riksdagen för ställningstagande. Det framgår också av mitt svar att det för närvarande inte finns någon sådan fråga aktualiserad av sjöfartsstyrelsen om förändringar i lotsorganisationen, som skulle kunna föranleda någon ändring för dagen. Såvitt jag kan förstå är situationen sådan att den fråga det här gäller får gå den vanliga vägen från ett betänkande av utredningen fram till en proposition.
Herr talman! Det där var något annat än vad som står i svaret! Där står det att under förutsättning att sjöfartsstyrelsen aktualiserar en förändring, så kan den göras. Nu säger statsrådet att meningen är att förslag skall föreläggas riksdagen, och det är något annat. Då är jag avsevärt mer tillfredsställd med beskedet.

Herr talman! Herr Romanus har frågat vad jag tänker göra åt den stora bristen på daghemsplatser för barn till studerande vid universitet och högskolor. Den service för barntillsyn som samhället ger genom daghem, fritidshem och kommunala familjedaghem bör enligt min mening i princip rikta sig till alla som har behov av hjälp med sin barntillsyn. De studerandes behov av barntillsyn bör tillgodoses på samma sätt och på samma villkor som gäller för andra grupper. Det ankommer på kommunerna att svara för att behovet av barntillsyn tillgodoses på respektive ort. Statens uppgift är bl.a. att genom bidrag stimulera utbyggnaden av barntillsynsverksamheten. I årets statsverksproposition föreslås en höjning av anslagen för det statliga stödet till daghem och familjedaghem med 50 miljoner kronor till 125 miljoner kronor för nästa budgetår. Vidare har föreslagits ytterligare 10 miljoner kronor till byggnadsbidrag på tilläggsstat II för innevarande budgetår för att täcka det medelsbehov som kan beräknas med utgångspunkt i de utbyggnadsplaner för barnstugeverksamheten som kommunerna redovisat. Som också framgår av årets statsverksproposition har en översyn av bidragssystemet för barnstugeverksamheten påbörjats inom socialdepartementet.

Herr talman! Enligt den mest försiktiga beräkningen, den som har gjorts inom utbildningsdepartementet, finns det cirka 5 000 barn till studerande vid de högre utbildningsanstalterna som inte får plats i samhällets barntillsyn. Enligt de högre och sannolikt mera realistiska beräkningar som studentorganisationerna har gjort är antalet mer än det tredubbla. Vad blir följden för en studentfamilj som inte kan få någon barntillsyn? Jo, den ena maken får troligen avbryta studierna. Med rådande värderingar betyder det i regel hustrun. Men familjen kan inte leva på mannens studiemedel. Alltså måste han börja förvärvsarbeta. Studierna försenas och hans studiemedel bortfaller. I sämsta fall måste han helt avsluta studierna. Detta är den trista verklighet som har föranlett min fråga. För unga gifta kvinnor måste talet om rätt till utbildning och jämlikhet mellan könen te sig som ett hån. Jag ber att få tacka statsrådet Odhnoff för svaret på min fråga, men tyvärr tror jag inte att tacksamheten blir så särskilt stor bland de berörda studenterna. Jag vill understryka att det här inte är fråga om att begära några särskilda privilegier för en redan gynnad kategori — som man ibland säger. Ingen förordar — inte heller studenternas egna organisationer — några särskilda kategoridaghem för studenter. Jag menar heller inte att man skall ge studenterna någon allmän förtur i de kommunala daghemsköerna. Det räcker med att man tar bort den extra belastning som de i dag ofta är utsatta för. Vad det i dag gäller är om staten skall överlåta denna fråga till kommunerna eller om staten skall känna ett särskilt ansvar för att garantera rätten till utbildning också åt gifta kvinnliga studerande med barn. För en kommun av måttlig storlek kan driften av daghem för studenter medföra kännbara kostnader långt utöver det som är normalt för barntillsynen. I det fall som senast uppmärksammats skulle en stockholmsförort få betala ungefär en miljon om året för att klara tillsynen för de studentbostadsområden som ligger inom kommunen. Man har beträffande det daghem som länge inte kunde öppnas för 1968 provisoriskt löst frågan i avvaktan på besked från statsmakterna. För denna kommun och för studenterna är det en besvikelse att inget besked kom vid årsskiftet. Den utredning som framlades inom utbildningsdepartementet i våras har väckt beklämning genom att den tagit på problemet på ett så förstrött sätt. Utredningen föreslår ett samrådsorgan mellan kommun och studenter. Samråd kan nog vara bra, men det är inte genom byråkratiska reformer utan genom ekonomiska reformer som dessa svåra problem skall lösas. Man hade hoppats att ett uppmuntrande besked skulle ha kunnat ges nu, men studenterna får tydligen fortsätta att leva på hoppet medan utredning pågår under obestämd tid.
Herr talman! Den trista verklighet som föranlett frågan tycks för herr Romanus” del vara ytterst begränsad. Jag hade för några dagar sedan tillfälle att få del av studenternas syn på daghemsfrågan och kunde då med tillfredsställelse notera ait de kommit fram till att de studerandes behov av barntillsyn bör tillgodoses på samma sätt och på samma villkor som gäller för andra grupper. Studenterna ville alltså inte själva få någon särbehandling. Behovet av samhällsservice för barntillsyn varierar mellan olika kommuner. Kostnaderna för att tillgodose behovet varierar på motsvarande sätt och kan naturligtvis bli särskilt kännbara i kommuner där det behövs ett relativt stort antal platser per invånare. Den undersökning beträffande de statliga bidragsreglerna som pågår inom socialdepartementet tar sikte på en lösning av bl.a. denna fråga. Undersökningen får därmed också betydelse för de kommuner som har att svara för barntillsynen för barn till studerande vid universitet och högskolor — och detta utan att vare sig diskriminera eller favorisera någon särskild grupp.

Herr talman! Nej, det är inte så att denna trista verklighet är begränsad till studentkategorin. Tyvärr gäller den, fru statsråd, många fler, vilket ofta påpekats från vårt håll. Det är inte vi som har ansvaret för att det är på detta sätt för många människor. Jag anser inte heller — som jag påpekade redan i mitt förra inlägg — att generella förturer skall ges till studerande i daghemsköerna. Frågan nu gäller om det finns skäl för statliga åtgärder för att underlätta situationen för de kommuner som genom statens utbildningspolitik fått särskilt svåra problem med barntillsynen och som dessutom får dessa problem av medborgare som i flertalet fall inte senare kommer att vara skattebetalare i kommunen i fråga. Frågan gäller också om begreppet rätt till utbildning skall få ett verkligt innehåll för de studenter som har barn. Det är ju ett sådant resonemang som har legat bakom införandet av det särskilda statliga stödet åt studentbostäder. Staten beter sig litet underligt nu. Man inrättar en skola och inbjuder studenterna dit. Man ger dem t.o.m. bostäder för att de skall få rätt till utbildning. Men om denna rätt uteblir på grund av det inte finns någon barntillsyn, då vill staten inte vidtaga några särskilda studiesociala åtgärder. Jag måste fråga: Är detta en klok hushållning med de betydande medel som investeras i utbildningsanstalter och med det stora kapital som individernas studievilja representerar?
Herr talman! Frågan borde inte vara begränsad till studentkategorin. Jag vill erinra om att herr Romanus mycket strikt har inskränkt den inte bara till studerande utan — märk väl — till stu derande vid universitet och högskolor. Frågeställningen ger onekligen ett intryck av att man vill begränsa stödåtgärderna till en särskild grupp. Givetvis skall de studerande inte behandlas sämre än andra grupper när det gäller att ordna barntillsynen. Någon diskriminering av studerande förekommer inte heller på detta område. Tvärtom har barn till studerande i vissa kommuner förtur vid intagning på kommunala daghem. I övriga kommuner är de jämställda med andra barn när det gäller plats på daghem eller i familjedaghem.

Herr talman! Jag sade att jag är medveten om att den trista verklighet som det innebär att inte kunna få barntillsyn inte är begränsad till studerande. Däremot har jag vid detta tillfälle begränsat frågan till de studerande. Det har jag gjort därför att den avser statliga åtgärder, som det finns särskilda motiv för just när det gäller denna kategori. Jag har ingenting att invända om dessa åtgärder infogas i ett allmänt stöd åt kommuner i en liknande situation, vilket statsrådet antyder, men vi har inte fått någon uppgift om att några sådana åtgärder skulle vidtas. De kommuner och studenter som väntar sig ett besked med hänsyn till att det nu snart är ett år sedan det gjordes en utredning inom utbildningsdepartementet har inte fått något, inte heller i dag. Jag vill verkligen understryka — för att det inte skall råda något missförstånd om detta — att vi inom folkpartiet beaktar och länge har beaktat barntillsynsproblemen för alla grupper. Det hindrar inte att man vid ett tillfälle kan ta upp en särskild grupp som har speciellt svåra problem, i detta fall — som jag antydde — just när det gäller att förverkliga rätten till utbildning.

Ordet lämnades härefter på begäran till
Herr talman! Jag tillåter mig hemställa att kammaren måtte besluta, att antalet suppleanter för de valmän, som skall utse fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret jämte suppleanter för dem, bestämmes till tolv.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

Herr talman! Jag vill först säga att jag accepterar den kritik som låg i utrikesministerns uttalande att mitt spörsmål till honom helst borde ha fått formen av en interpellation. Jag vill sedan framhålla att det naturligtvis är med stort intresse vi mottar beskedet i dag att regeringen ställt ytterligare 4,5 miljoner kronor till förfogande för hjälpen till Biafra. Jag instämmer också i utrikesministerns uttalanden beträffande den stora betydelsen av en landkorridor för den humanitära hjälpen. Och jag ser med tillfredsställelse på det initiativ som därvidlag tagits av de nordiska regeringarna. Självfallet måste emellertid ett sådant arrangemang, om det genomförs, omgärdas med sådana garantier — och det torde vara förutsättningen för att det skall komma till stånd — att korridoren inte blir en ytterligare möjlighet för den ena parten att penetrera den andra partens område militärt. På två punkter skiljer sig emellertid mina uppfattningar tydligt från utrikesministerns. Utrikesministern säger att man vill undvika politiskt kontroversiella handlingar eller yttranden från den svenska regeringen. Jag vill ställa frågan, om det verkligen är politiskt kontroversiellt att söka ett avgörande genom förhandlingar och inte genom krig, d.v.s. att söka föra över uppgörelsen från slagfältet till förhandlingsbordet. Jag har svårt att föreställa mig att detta kan betraktas som politiskt kontroversiellt.

Han meddelade att den kanadensiska regeringens hållning var att inga vapen borde sändas till Nigeria från något land. Såvitt jag vet har detta uttalande inte försvårat Kanadas deltagande i den humanitära hjälpen. När det gäller Frankrike är det uppenbart att denna stat, även om franska företag är vapenleverantörer till Biafrasidan, gör stora insatser inom den humanitära hjälpen, såvitt jag förstår utan att möta nämnvärda hinder. Ett par brittiska experter har framfört tankegången att man skulle försöka få till stånd en grupp, bestående dels av en representant för den etiopiska regeringen, dels av en representant för en afrikansk stat som har erkänt Biafra och en representant för en afrikansk stat som inte gjort det, för att söka initiera förhandlingar. Det är klart att vapenembargot är ett svårt problem, men den brittiske utrikesministern har icke ställt sig principiellt avvisande — låt vara att han naturligtvis pekat på svårigheterna. Det är ju Storbritannien och Sovjetunionen som är huvudleverantörer på Lagosregeringens sida, Sovjetunionen vad beträffar flygplan och därtill hörande materiel. Jag skulle därför vilja tillåta mig att rikta den tilläggsfrågan till utrikesministern, om han skulle kunna tänka sig att med den kanadensiska och den etiopiska regeringen sondera möjlighe terna att få till stånd förhandlingar, initierade av en grupp enligt den modell jag här kortfattat skisserat.

Herr talman! Låt mig först bara än en gång hänvisa till de exempel som jag gav på att varken franska eller kanadensiska humanitära åtgärder såvitt jag förstår har hindrats i större utsträckning än humanitära åtgärder från andra länders sida genom de positioner som den franska och den kanadensiska regeringen har intagit när det gäller vapenfrågan och som ju är inbördes motsatta. Men är det ändå inte klart, herr utrikesminister, att det kan finnas ett samband mellan möjligheterna att få till stånd förhandlingar och den aktivitet som kan utvecklas när det gäller ett vapenembargo eller — om man vill ta ett blygsammare steg — en successiv nedtrappning av vapenleveranserna? Det gäller naturligtvis i så fall främst den sida som är militärt överlägsen, som ju Lagossidan är. Jag tror inte, herr talman, att det skulle vara alldeles gagnlöst om den svenska regeringen även härvidlag tog någon kontakt med den kanadensiska regeringen — vid sidan av de goda kontakter som jag utgår från att svenska regeringen har med den brittiska regeringen — eftersom Kanada intar en framskjuten plats inom samväldet. Sedan vill jag tillägga att Storbritanpien har många vänner här i landet och att många av dem oroas över att Storbritannien glidit in i ett sådant läge att dess vapensändningar kan försvåra möjligheterna att flytta konflikten från slagfältet till förhandlingsbordet.

Herr talman! Jag är väl medveten om det problem som utrikesministern talade om när han här vidgade debatten. Jag har inte tagit någon ställning till detta problem. Det föresvävar mig att det kanske vore lyckligt, om inte heller den svenska regeringen toge någon definitiv ställning till det. Därför tillät jag mig att ge ett försiktigt förord för den modellen att den grupp som verkligen skulle kunna åstadkomma något skulle vara afrikansk under etiopisk ledning och innehålla representanter dels från ett afrikanskt land som erkänt Biafra, dels från ett som icke gjort det. Jag kan bara konstatera, herr talman, att jag måste beklaga att utrikesministern — såvitt jag förstår — intar en helt negativ ståndpunkt när det gäller en ökad aktivitet från svenska rege ringens sida för att tillvarata de visserligen små men dock möjligheter som kan finnas att få till stånd en minskning av de enligt utrikesministern nu ökande vapensändningarna till Nigeria och Biafra.

Herr talman! Vi är medvetna om den aktivitet som den svenska regeringen har utvecklat när det gäller den humanitära aspekten. Det var inte alls om den jag talade, utan om frånvaron av aktivitet i fråga om möjligheterna att åstadkomma ett vapenembargo. Utrikesministern säger i sitt svar att varje initiativ från Sverige för att få ett sådant till stånd skulle vara en innehållslös gest. Jag tillåter mig betvivla att detta är fullständigt riktigt, men det är onekligen ett uttryck för en inaktiv hållning. Ligger det inte, herr utrikesminister, sannolikt så till att om man inte åstadkommer någonting på vapenområdet, upphör problemet att existera genom att det sorgliga kriget drivs till sin slutpunkt på ett ganska fruktansvärt sätt? Tiden är alltså knapp även när det gäller möjligheten att verka på vapenområdet.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

Arbetsgivaren skall tillämpa beslutet senast vid det avlöningstillfälle som inträffar sedan en vecka förflutit från det han fick del av beslutet. Har arbetsgivaren dragit av för stort belopp, skall han skyndsamt återbetala till den skattskyldige vad som innehållits för mycket.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, som egentligen inte var något svar på min fråga. Det börjar bli betänkligt att statsråden nonchalerar själva frågeställningen. Jag frågar finansministern vilket råd han vill ge alla dem som nu inte har någonting att leva av, och de är många, men finansministern svarar med att redogöra för hur systemet verkar. Det är ju just systemets verkningar som gör frågeställningen aktuell. Detta system är alltför brutalt, särskilt i ett så välordnat folkhem som vårt. Det finns många människor som inte får ut ett öre av sin lön, och om de försöker låna pengar hos socialvården blir de avvisade. Det problemet kan man inte lösa bara genom att redogöra för hur systemet fungerar. Jag har en gång från denna talarstol föreslagit att vi skulle ha ett existensminimum som var en gång för alla vedertaget och som arbetsgivarna alltid skulle iaktta. Det skulle inte innebära någon olycka — pengarna kommer inte därmed ur hanteringen; det enda som kan hända är att de hamnar hos exekutionsverket, och där är de i goda händer som finansministern vet. Hur skall de klara sig som inte är veckoavlönade och som inte får ut ett enda öre av sin lön? Av finansministerns svar framgår att det kan ta upp till tre veckor innan vederbörande får ut någon lön. Dessutom är det så att de lokala skattemyndigheterna numera i regel inte hinner meddela beslut inom de stipulerade tio dagarna, utan denna tid överskrids. Detta är faktiskt en allvarlig fråga, och finansministern har inte svarat på den.
Herr talman! Om herr Sjöholm är missnöjd med svaret kan jag bara hänvisa till frågans formulering. Herr Sjöholm har en benägenhet att ställa frågor som inte kan besvaras på annat sätt än med en redovisning av de lagar och förordningar som gäller. Därmed görs vederbörande uppmärksam på de lagenliga möjligheter som finns ifall han själv inte haft reda på dem. Om det är fel på lagstiftningen kan man sedan rikta uppmärksamheten på det. Sedan jag under de senaste veckorna framträtt i olika sammanhang, även i massmedia, har jag uppvaktats av ett oändligt antal människor som sagt: »Jag har inga pengar. Vad skall jag leva av?» Det finns inget standardsvar på en sådan fråga. Man får tala med vederbörande, fråga honom vad han har gjort och vad det finns för möjligheter, och sedan får svaret individualiseras med hänsyn till omständigheterna. En del människor som lever under sådana förhållanden att de inte kommer upp till existensminimum bör följaktligen göra framställning om att få behålla mer av sin lön. Inom tio dagar skall de erhålla ett svar på sin framställning. Får de inte det kan man ge dem rådet: Tag ny kontakt med den lokala skattemyndigheten och fråga varför de inte svarat! Det kan ju tänkas att en person har ett så gott förhållande med arbetsgivaren att han kan få förskott på lönen, om arbetsgivaren sätter värde på honom som arbetare, tills det har gått tre veckor då den lokala skattemyndigheten något försenat lämnar svar. Standardiserade svar för hela den skala av olika individuella problem som möter i det praktiska livet är inte möjligt att ge, och det borde måhända herr Sjöholm utifrån sin praktiska verksamhet känna till.
Herr talman! Finansministern anser att jag ställer frågor som inte går att besvara. Det hederligaste vore ju då att finansministern sade: »Denna fråga kan jag inte svara på.» Det hade jag varit mer tillfredsställd med än med en redogörelse för någonting som jag känner till förut. Om någon ställer en fråga som inte går att besvara bör vederbörande statsråd säga det; så borde frågeinstitutet fungera. Finansministern var emellertid inne på en tanke som jag anser riktig och som jag gärna hade sett att finansministern hade utvecklat: att det är lagstiftningen som är felaktig. Ändrar man lagstiftningen, så ändrar man ju förhållandena för alla. Det är den vägen jag skulle vilja råda finansministern att gå: Ändra lagstiftningen i den riktning som jag föreslog i mitt förra anförande!

Herr talman! Jag uppfattar inte finansministern som en brutal person — i synnerhet inte när jag läser i bladen att finansministern i Börssalen i Göteborg har blivit hedrad med benämningen charmtroll. Men jag är inte säker på att de människor som nu inte har någonting att leva av är benägna att använda samma beteckning — de kanske tar bort prefixet i ordet.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat mig om vilka skälen är till att regeringen befriat vissa aktieägare från aktievinstbeskattning i samband med fusion mellan företag. Skälen för sådan skattebefrielse anges i proposition nr 1966:90 som godkänts av riksdagen. Där uttalas att möjlighet bör finnas att befria från aktievinstbeskattning i de fall, då beskattning kan anses hindra en från allmänna synpunkter önskvärd strukturrationalisering. Enligt propositionen bör dispens från beskattning inte medges i alla de fall då försäljningen leder till att två företag sammanslås, utan fråga bör vara om en bedömning från fall till fall. Dispensregeln gäller vidare endast vinster som beräknas enligt schablon, d. v. s. då aktier innehafts under minst fem år. Vid befrielse från aktievinstbeskattningen har dessa kriterier följts.

Herr talman! Jag tackar för svaret, som återger vad som sägs i kommunalskattelagen. Men frågan är hur dess regler tillämpas och om inte tillämpningen ibland får orimliga konsekvenser. Som illustration härtill kan vi tänka oss följande fall. Finanshuset W äger de avgörande aktieposterna i två företag i en populär bransch — vi kan kalla dem SA och SC. Av vissa skäl vill man ytterligare centralisera sitt grepp över företagen och beslutar att slå ihop dem. Formellt går det till så, att aktieägarna i SC för varje femtal aktier erhåller tre aktier i SA. Fem aktier i SC var före beskedet om transaktionen värda något under 800 kronor, medan tre aktier i SA var värda nära 950 kronor. Efter offentliggörandet om affären ökade aktierna i SC omedelbart med cirka 20 kronor per styck. En person som innehade låt oss säga 35 688 aktier i SC kunde omedelbart notera en förmögenhetsvinst på över 700 000 kronor. Om han själv suttit med i förhandlingarna, kom detta naturligtvis inte som någon överraskning. Andra personer och grupper som avgjorde affären har erhållit miljonvinster. Nu har aktierna i SÅ, sedan transaktionen blev bekant, ökat med 23 kronor per styck och aktierna i SC med 42 kronor. Det innebär att den tidigare kursskillnaden på cirka 30 kronor per SC-aktie försvunnit — fem aktier i SC och tre i SA noteras i omkring 1000 kronor. Är det enligt finansministerns mening i ett sådant fall, som jag här konstruerat med hjälp av vissa data ur tidningspressen, verkligen befogat att regeringen befriar aktieägarna i SC från skatt på den favör som de erhåller i och med aktieutbytet? Kan man i ett sådant fall verkligen tala om en transaktion som skulle vara »önskvärd från allmän synpunkt»? Detta är bakgrunden till min fråga. I svaret påpekas också att enligt den lag som gäller bör det göras en bedömning från fall till fall. Detta måste betyda att det kan tänkas sådana fall där skattebefrielse inte rimligen skall förekomma.
Herr talman! Det kan mycket väl tänkas sådana fall där skattebefrielse inte bör förekomma. Jag kan säga rent generellt att en minoritet av framställningarna bifalles och en majoritet avslås, men finns de i lagstiftningen angivna och av riksdagen mycket enhälligt sanktionerade kriterierna har regeringen bifallit en framställning. Herr Hermansson har varit så till den grad hänsynsfull att han inte vill tala om Scania och SAAB när han åberopar ett speciellt fall, utan han ger dem täcksignaturer. Sammanslagningen av dessa båda bilföretag gör att de gemensamt kan satsa sina krafter på forskning, utveckling och framtidsarbete. De är verksamma på en marknad där konkurrensen förmodligen är hårdare än på de flesta andra områden. De skall kämpa med enormt mycket större och i ekonomiskt avseende bättre och mera välkonsoliderade företag — jag erinrar om Volkswagen, Fiat och Citroén — som nu har gått tillsammans — och General Motors. Det lilla Sverige har alltså här gett sig in på ett område där den verkligt fräna och hårda konkurrensen gäller. Hitintills har vi gjort det med framgång och skall väl lyckas även i fortsättningen. Men då gäller det att samla krafterna. Kanske vore det till och med önskvärt att samla dem i ännu större utsträckning än hitintills, men därom har jag för dagen ingen uppfattning. Om man tänker litet grand på framtiden är det också riktigt med en fusion i detta fall. Sammanslagningen ger större möjligheter att konkurrera på världsmarknaden, där bilindustrins produkter i väsentlig utsträckning skall avsättas, När läget är detta finns också kriterierna för befrielse från aktievinstbeskattning. Svårare är inte det problemet. Vill man sedan ta upp en diskussion om de senaste månadernas mycket förunderliga kursutveckling så är det en fråga för sig. Jag har ett minne av att en ledamot av denna kammare riktat en interpellation till mig just på den punkten, och när svaret på den lämnas får vi väl tillfälle att i en litet utförligare interpellationsdebatt ventilera de problemen. Men det är en annan fråga, som inte har med kriterierna för fusion att göra.

Herr talman! Det för naturligtvis mycket långt att ta upp en konkret diskussion huruvida det fall jag syftade på innebär en strukturrationalisering som är önskvärd från allmän synpunkt, så som det står i lagen. Här kan naturligt vis olika meningar anföras. Enligt en finansministern närstående person rör det sig framför allt om en transaktion inom finanshuset Wallenberg. Frågan är också, om sammanslagningen skulle ha skett om aktieägarna inte hade fått denna skattebefrielse. Jag har inte sett något bevis för det. Men till frågan om fusioner och sammanslagningar av företag vill jag säga att jag känner till tidigare fall då just finanshuset Wallenberg genomfört dylika transaktioner på ett sätt som medfört stora förmögenhetsvinster, samtidigt som det är synnerligen ovisst om någon rationalisering i ordets egentliga mening skett. Det är inte säkert att det blir en verklig rationalisering därför att man slår ihop två stora företag. Sakkunniga personer anser att det sammanslagna företaget snarast fungerar sämre. Det avgörande i min fråga är emellertid, om det verkligen är befogat att ge skattebefrielse för de stora aktieägare som fått en betydande vinst — på fackspråket heter det visst bonus eller favör — i samband med sammanslagningen av SAAB och Scania-Vabis. Jag anser det inte. Detta måste man låta ingå i den allmänna fråga som finansministern också snuddade vid. Vad som bör ske nu är inte att undantag från skatt ges till stora aktieägare, utan i stället att aktievinstbeskattningen skärpes. Riksdagen får också tillfälle att ta ställning till sådana förslag, som är motiverade just av vad finansministern kallade den förunderliga utvecklingen på aktiebörsen under de senaste tolv månaderna.

Herr talman! Fru Marklund har frågat, vilka åtgärder regeringen avser vidtaga med anledning av de nya, alarmerande siffrorna för arbetslöshetens ökning i Norrbotten. Sysselsättningssituationen är alltjämt otillfredsställande i Norrbotten. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kommer därför att intensifieras ytterligare 1 länet. Arbetsmarknadsstyrelsen har i detta syfte i första hand beslutat att omdirigera en del beredskapsarbeten från södra och mellersta delen av landet till Norrbotten och till övriga skogslän. Samtidigt fortsätter strävandena att genom mera långsiktiga lokaliseringspolitiska åtgärder skapa nya bestående arbetstillfällen.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

På en konferens i onsdags, där jag tog del av informationer om de handikappades situation på arbetsmarknaden, föresvävade det mig en stund att hemvist i Norrbotten måhända också kunde betraktas som ett handikapp i detta avseende, men jag vill inte hårdra resonemanget. Norrbottningen har »tack vare» de rörlighetsfrämjande åtgärderna möjlighet att flytta på sig och få arbete någon annanstans. Det finns ju — det får vi ofta upplysning om — orter där antalet lediga arbetstillfällen är större än antalet registrerade arbetslösa. Jag har naturligtvis ingenting emot rörlighet på arbetsmarknaden i och för sig, men varför rörlighet bara i en riktning, och varför bara av arbetskraft? Man måste väl kunna tänka sig att också flytta på industrierna. De siffror över antalet arbetslösa i Norrbotten som utgjorde den direkta anledningen till min fråga till inrikesministern visar att Norrbotten befinner sig i en fördjupad sysselsättnings kris och att situationen successivt försämras. Arbetslösheten är den värsta sedan 1959. Till siffran 5501 för arbetslösa i Norrbotten, som innebär en ökning sedan samma tid i fjol med 610 personer, måste också läggas de kvinnor och ungdomar som svarar för den dolda arbetslösheten. Inrikesministern säger nu i svaret att man fortsätter strävandena att skapa nya och bestående arbetstillfällen. Jag tackar för den upplysningen, men jag finner fortfarande anledning att efterlysa ett mera samlat grepp för att engagera staten för en planmässig industrilokalisering i Norrbotten. De tidigare försummelserna är påtagliga — det ger de här siffrorna eftertryck åt, och de ger också eftertryck åt kravet på en medveten näringspolitik i Norrbotten.
Herr talman! Jag undrar om sysselsättningsförhållandena i Norrbotten på lång sikt kan tas upp till diskussion inom ramen för en enkel fråga. Fru Marklund hade ju tillfälle att för bara två månader sedan föra en lång interpellationsdebatt med min företrädare som inrikesminister, där han redogjorde för hela den långa rad av åtgärder som staten har vidtagit för att främja sysselsättningen i Norrbotten. Den förteckningen var synnerligen imponerande. Jag har inte anledning i dag att upprepa den. Jag skulle bara vilja tillägga, att även sedan det materialet insamlades har stödgivningen fortsatt. Under det senaste halvåret har det givits stöd till ytterligare sex företag, och sysselsättning kan sägas ha beretts åt ett hundratal arbetare. Detta var inte med i den redogörelse som inrikesministern tidigare lämnade. Självfallet måste man — det är också utgångspunkten för de åtgärder som arbetsmarknadsstyrelsen och andra vidtar — satsa även framöver, kanske star kare än hittills, på att försöka lösa de kvarstående problemen i Norrbotten och i skogslänen över huvud taget.
Herr talman! Det är naturligtvis alldeles riktigt som inrikesministern säger att jag helt nyligen har dryftat dessa frågor i en interpellationsdebatt med den förre inrikesministern. Jag har bara velat använda detta frågeinstitut till att mot bakgrunden av de siffror som Norrbottens länsarbetsnämnd nyligen har presenterat ytterligare belysa behovet av en starkare satsning från statsmakterna för att lösa de här arbetslöshetsproblemen och för att lösa dem långsiktigt. Att vi inte i dag kan ta en debatt om de långsiktiga projekten är jag fullt på det klara med.

Herr talman! Herr Gustavsson i Ängelholm har frågat vilka åtgärder jag avser vidta i syfte att främja sysselsättningen i ängelholmsområdet, där ca 160 anställda nu drabbats av nedläggningsvarsel. Det är för närvarande en betydande efterfrågan på arbetskraft i västra Skåne. Omplaceringsmöjligheterna förefaller därför vara goda för en stor del av de arbetstagare som berörs av den varslade industrinedläggelsen. Vissa åtgärder har redan vidtagits för att underlätta omplaceringen. Sålunda har arbetsförmedlingen i Ängelholm = förstärkts. Vidare har arbetsmarknadssty relsen beslutat medge att lokaler för hantverk och mindre industri får uppföras som beredskapsarbete för en kostnad av 800 000 kronor. Dessutom har undersökningar påbörjats om möjligheterna att vid behov anordna ytterligare beredskapsarbeten i staden.
Herr talman! Jag ber att till inrikesministern få framföra ett tack för det svar jag erhållit. Som framgår av svaret har man redan hunnit vidta vissa positiva åtgärder i detta fall, men ändå inger det bekymmer. Det är dock 160 anställda med familjer som blir friställda och förlorar sin inkomst. En stor del av dessa inkomsttagare är i den åldern då de har svårt att få sysselsättning inom andra områden. De är yrkesarbetare och har sysslat med läder i över 40 år. De är nu uppe i 60 årsåldern, och det torde vara ganska svårt att omskola dem. Jag förstår dock genom svaret att inrikesministern är positivt inställd, och jag tror att jag kan förvänta, att han gör vad på honom ankommer. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Berndtsson har frågat, om jag vill medverka till att svenska yrkesfiskare anslutna till Sveriges fiskares erkända <:arbetslöshetskassa också kan erhålla arbetslöshetsunderstöd, då de på grund av långvariga stormperioder tvingas ligga overksamma i norska eller danska hamnar. Jag har från arbetsmarknadsstyrelsen inhämtat att styrelsen beslutat att tills vidare medge medlemmarna i Sveriges fiskares erkända arbetslöshetskassa rätt till s.k. självdeklaration angående arbetslöshet för tid, då de på grund av väderleksförhållanden tvingas att ligga i nordiska hamnar utan möjlighet att bedriva fiske. Kassan har att med ledning av detta beslut pröva ersättningsfrågorna i enlighet med bestämmelserna om erkända arbetslöshetskassor. Tolkningen av dessa bestämmelser ankommer på arbetsmarknadsstyrelsens försäkringsdelegation. En framställning från kassan i den berörda frågan har den 30 januari kommit in till arbetsmarknadsstyrelsen. Jag anser mig i detta läge böra avvakta kassans och arbetsmarknadsstyrelsens vidare åtgärder.
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för detta svar. Jag vill även uttrycka den förhoppningen, att vi vid den fortsatta behandlingen av frågan — det gäller ändring av kassans stadgar — får en positiv lösning. Då min fråga ställdes för en vecka sedan var läget mycket bekymmersamt, men det har som väl är ändrats till det bättre. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Herr Westberg i Ljus dal har frågat om jag anser det vara tillfredsställande »att en pensionär skall betala minst halva kvarskatten före den 10 januari för att erhålla sin pension den 15 januari, om han själv betalar sin kvarskatt». För januari utbetalas folkpension och ATP utan avdrag för eventuell kvarskatt. Avdrag för kvarskatt görs av riksförsäkringsverket — med ledning av uppgifter från skattemyndigheterna — med början i februari under en tvåeller fyramånadersperiod. Den som vill betala kvarskatten själv kan göra det. I så fall skall pensionären sända en uppgift om skatteinbetalningen till riksförsäkringsverket senast den 10 januari. Skulle man flytta fram denna tidpunkt, löper man risken att sådana pensionärer som redan har betalat sin kvarskatt också får ett kvarskatteavdrag i februari.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

Enligt dessa måste man ju betala kvarskatten före den 10 januari, om man vill betala den själv, för att man skall kunna få pensionen utbetalad den 15 januari. Det var det förhållandet som jag undrade om statsrådet fann tillfredsställande. Jag tycker att man skulle kunna framflytta datum för inbetalningen av kvarskatten, så att man hade pensionen att tillgå, när man skulle betala den. Det vore enligt min mening en lyckligare ordning. Det borde inte möta något hinder att genomföra en sådan ändring, när vi nu får veta, att man under januari månad inte tar ut någon kvar skatt utan att detta sker först i februari. Under sådana förhållanden skulle man ju utan svårighet kunna flytta fram datum för inbetalningen t.ex. till den 1 februari.

Herr talman! Ingen tvingar någon pensionär att betala kvarskatten före den 10 januari, utan pensionärerna har liksom andra skattebetalare möjlighet att under en fyramånadersperiod få kvarskatten betald genom avdrag vid pensionsutbetalningarna. Sådana skatteavdrag görs för en pensionär under tiden februari—maj, medan för en vanlig löntagare motsvarande kvarskatteavdrag sker under tiden januari—april. Låt mig också, herr talman, göra ett annat påpekande. Enligt vad jag inhämtat från riksförsäkringsverket är det av tekniska skäl inte möjligt att flytta fram tidpunkten till efter den 10 januari. Denna förberedelsetid är erforderlig för databehandlingen av pensionsutbetalningarna. Man skall komma ihåg att riksförsäkringsverket varje månad har att göra 1300 000 pensionsutbetalningar.

Herr talman! Fru Ekroth har frågat, om jag kan redogöra för de planer som föreligger beträffande de närmaste årens utbyggnad av fritidshemmen. Socialstyrelsen har genom en enkät i september 1968 samlat in uppgifter om kommunernas utbyggnadsplaner för barnstugeverksamheten för de närmaste åren. På grundval av dessa uppgif ter bör man kunna räkna med att antalet platser i fritidshem kommer att öka med omkring 700 under innevarande budgetår och med mellan 1 000 och 1500 under vart och ett av de följande två budgetåren. Det skulle innebära att antalet platser i fritidshem ökar från omkring 4 500 i juli 1968 till närmare 8000 år 1971. Fritidshemsverksamhet finns för närvarande organiserad i ett femtiotal kommuner. Utbyggnadsplaner redovisas av omkring hälften av dessa kommuner och dessutom av ett tjugotal kommuner som nu inte har något fritidshem.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Odhnoff för svaret på min fråga. Den var föranledd av att jag funnit att tillväxttakten i utbyggnaden av fritidshemmen under de senaste åren har varit ringa eller nästan obefintlig. Detta har oroat mig mycket, och jag har också fått bekräftelse på att det förhåller sig på detta sätt genom statsrådets svar. Under det senaste året har det börjat röra på sig något litet. Under budgetåret 1967/68 tillkom ungefär 850 platser i fritidshem. Som jämförelse kan nämnas att 4 900 platser tillkom på daghemmen. Varje år lämnar ett stort antal barn daghemmen för att börja skolan, oci det är då fritidshemmen kommer in i bilden. Många mödrar tvingas avbryta ett yrke eller eventuellt en fortsatt utbildning för att de inte har någonstans att lämna barnen när skolan börjar. Under barnens första skolår är skol tiderna mycket oregelbundna, och till detta kommer att barn som den ena dagen lämnar en skyddad tillvaro i daghemmen dagen därpå inte har någonstans att ta vägen. På fritidshemmet skall modern kunna lämna barnet på morgonen. Man skall ta hand om barnen, ge dem mat på dagen, de skall få komma dit under alla raster och leka, de skall få hjälp med läxläsning, och det skall fungera som ett hem för barnen. Hur blir det nu med de barn som inte har någonstans att ta vägen? Hur klarar sig en sjuåring? Vem som helst kan väl räkna ut hur det blir. För alla de mödrar, framför allt de ensamstående, som tvingas utföra sitt arbete blir det bekymmersamt att inte veta var de har sina barn. Många barn måste också leva på torrskaffning därför att alla kommuner inte har fullt utbyggd skolmåltidsverksamhet. Erfarenheterna av de nya statsbidragsbestämmelserna är utan tvivel mycket goda, men kommunerna har inte tagit vara på dem när det gäller fritidshemmen. Man räknar med att nästa budgetår skall det finnas 34000 daghemsplatser, men antalet platser i fritidshemmen kommer endast att bli ungefär 7000, alltså endast en femtedel av daghemsplatserna. Den kraftiga satsningen på daghemmen är naturligtvis nödvändig, det råder ingen tvekan om den saken. Nuvarande disproportion beror väl också på att driftbidragen till daghemmen är betydligt större än driftbidragen till fritidshemmen, ett förhållande som jag tror att man behöver titta närmare på och rätta till. Fritidshemmen är en ganska ny institution, som på många håll är helt oprövad. Det framgår ju också av statsrådets svar. Vi behöver alltså sätta in en upplysningsverksamhet.

Jag tackar än en gång för svaret som jag fått, och jag hoppas också att statsrådet genom socialstyrelsen och på annat lämpligt sätt hjälper till, så att det verkligen blir en puff framåt och sker litet mera på detta område.